Fru talman! Tack, utrikesministern, för svaret på min interpellation om Marockos brott mot de mänskliga rättigheterna i det ockuperade Västsahara. Svaret är på många sätt positivt, även om jag inte är fullt nöjd. Det är mer än hög tid att den långvariga konflikten får en lösning. Det västsahariska folket har väntat alltför länge. Marocko har sedan 1975, i strid med FN:s resolutioner och utlåtanden från Internationella brottmålsdomstolen i Haag, ockuperat cirka två tredjedelar av Västsahara. Enligt FN är Västsahara ett icke självstyrande område som ska avkolonialiseras. År 1991 förhandlade FN fram en vapenvila mellan Polisario och Marocko som innebar att en FN-övervakad folkomröstning skulle genomföras om Västsaharas självständighet. Det är en folkomröstning som ännu inte har ägt rum på grund av Marockos ständiga förhalningar och sabotage av fredsprocessen. Efter en lång tid av spänning på grund av marockansk aggression och brott mot vapenvilan bröts vapenvilan till slut av Marocko i november 2020, och nu pågår återigen ett lågintensivt krig som riskerar att trappas upp ytterligare. Jag delar utrikesministerns positiva syn på det nya FN-sändebudet, Staffan de Mistura, och hoppas precis som ministern att han ska kunna få till stånd en nystart för en FN-ledd process som innebär att den utlovade folkomröstningen kommer till stånd. Det finns ingen annan verklig lösning. Det är viktigt att Sverige verkligen aktivt stöder arbetet för att påskynda folkomröstningen. Sveriges regering skulle även kunna uppfylla riksdagens beslut från 2012 om att erkänna den västsahariska staten. Det skulle stärka västsahariernas förhandlingsposition. Sedan eldupphöret bröts mellan Polisario och Marocko den 13 november 2020 har det rapporterats om 160 kränkningar av de mänskliga och politiska rättigheterna och kvinnors rättigheter i det ockuperade Västsahara. Det är kränkningar som kan fortgå utan världens kännedom. Journalister och organisationer för mänskliga rättigheter släpps inte in, och FN-styrkan Minurso har inte mandat att övervaka de mänskliga rättigheterna. Ett tydligt och uppmärksammat fall av dessa brott är det med den ledande människorättsaktivisten Sultana Khaya. Sex dagar efter att vapenvilan bröts, den 19 november 2020, anhölls Sultana Khaya vid en checkpoint vid ingången till staden där hon bor då hon var tillbaka från en läkarkontroll i Spanien. Hon tvingades sedan till husarrest i sitt eget hem. Vid ankomsten överföll marockanska säkerhetsstyrkor hennes 84-åriga mamma. De skadade henne och hindrade henne från att åka till sjukhus. Dagen efter överfölls hennes syster och systerdotter av officerare, stationerade utanför Sultana Khayas hem. Även deras rätt till medicinsk hjälp kränktes. Sedan dess har Sultana Khaya och flera kvinnor i hennes familj satts i husarrest under permanent övervakning, utan någon order och utan att myndigheterna har väckt åtal. De får inte ta emot besök och blir fysiskt överfallna med sparkar och slag om de försöker lämna familjens hem. Den ständiga belägringen av familjen och förbudet att komma in i eller lämna hemmet bekräftas av Human Rights Watch. Fru talman! Terrorn mot Sultana Khaya och hennes familj har pågått i 16 månader. Det är nu hög tid att världen protesterar mot denna allvarliga kränkning. Det minsta Sverige kan göra är att kalla upp Marockos ambassadör i Sverige och påkalla de allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna som Sultana Khaya och hennes familj dagligen utsätts för.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag håller verkligen med om vikten av att det nu finns ett FN-sändebud, och att det är ett mycket bra sändebud som har utsetts är jag fullständigt övertygad om. Jag vill därför fråga utrikesministern om hon kommer att stödja processen för att få till stånd en folkomröstning om Västsaharas framtid och bidra till att påskynda den. Det är självklart välkommet och bra att Sverige engagerar sig i FN för att Marocko ska säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs i det ockuperade Västsahara. Det är också bra att Sverige är engagerat i FN:s råd för mänskliga rättigheter och att Sverige kommer att vara pådrivande för att få en resolution till stånd. Det är även bra att ambassaden i Rabat återkommande reser till Västsahara och träffar representanter för civilsamhällets organisationer. Problemet är dock bara att de flesta västsahariska organisationer är förbjudna av Marocko. Endast en västsaharisk organisation för de mänskliga rättigheterna är tillåten. Det råder ingen tvekan om att angreppen mot västsahariska aktivister har ökat kraftigt i samband med den brutna vapenvilan, enligt Amnesty International. Marockanska myndigheter har exempelvis intensifierat övervakningen av flera människorättsförsvarare och journalister. En av dem som har utsatts är den tidigare pristagaren av Right Livelihood Award, Aminatou Haidar, som nyligen utsatts för illegal avlyssning av Marocko. När Aminatou återvände efter att ha erhållit sitt pris här i Stockholm utsattes hon för allvarliga trakasserier och förföljelse, och det är inte första gången som Aminatou blivit utsatt. Hon satt arresterad med ögonbindel under tre år och sju månader utan att hennes familj visste om hon levde eller var död. Hon utsattes för tortyr och hot och släpptes utan rättegång och utan att ha informerats om motivet för hennes kvarhållande. FN:s särskilda rapportör Mary Lawlor har vädjat till Marocko att stoppa den felaktiga kriminaliseringen och de våldsamma trakasserierna av aktivister som bara utövar sina mänskliga rättigheter genom icke våldsamma protester. Marockansk polis, säkerhetsagenter och militär har varit inblandade i fysiska och sexuella övergrepp på kvinnor. Det finns också offentliga kampanjer med syfte att förtala kvinnliga aktivister, och Sultana Khaya är ett av dessa offer och det fall som har blivit mest känt och uppmärksammat. Förutom att ha utsatts för godtyckligt frihetsberövande har systrarna Khaya under 16 månader utsatts för attacker av olika slag, som räder och ingrepp, utan rättsligt skydd i sitt hem. Under en razzia den 10 maj 2021, till exempel, vandaliserade polisen huset och beslagtog alla bärbara datorer, tv-apparater och även kontanter. Sultana har ju varit aktivist i många år och otaliga gånger utsatts för fysiskt, psykiskt och sedan 2021 även sexuellt våld av marockanska säkerhetsagenter och poliser. Redan 2007, när den då 27-åriga Sultana var student i Marrakesh i Marocko och en dag delade ut flygblad i Västsahara, greps hon av polisen. Hon misshandlades så svårt att hon förlorade sitt ena öga. Det är hög tid att omvärlden med kraft agerar för att stoppa övergreppen i det ockuperade Västsahara. Sverige bör kalla upp den marockanska ambassadören i Sverige för att framföra vår protest. Jag vill nu verkligen fråga utrikesministern om hon tänker göra det, vilket jag tycker är oerhört viktigt. Sverige måste även intensifiera arbetet i FN och EU och genom sina bilaterala kontakter öka ansträngningarna för att få till stånd den utlovade folkomröstningen.

Fru talman! Jag håller verkligen med om vikten av att ge bistånd till flyktinglägren, som jag också har besökt vid ett flertal tillfällen. Jag kan vittna om hur beroende man är av hjälp och stöd utifrån och att stödet behöver ökas, för många lider av undernäring i dag i flyktinglägren, inte minst barn och kvinnor. Därför behöver mer göras. Jag kan också vittna om att det är en stor frustration över att ingenting händer i fredsprocessen. Något som vi hela tiden fick höra var vikten av att Sverige erkänner den västsahariska staten, hur viktigt det skulle vara för att ingjuta nytt hopp om Västsaharas framtid. Men nu handlar ju interpellationen om de mänskliga rättigheterna i det ockuperade Västsahara. Sultana Kayha har blivit en symbol för den västsahariska frihetsrörelsens fredliga motstånd. I över 500 dagar har hon och hennes familj suttit i husarrest, enbart på grund av hennes engagemang och arbete för mänskliga rättigheter och Västsaharas rätt till självständighet. Sultana Kayha och hennes familj är ett exempel bland många. Marocko utsätter ständigt den västsahariska civilbefolkningen för systematiska trakasserier, hot och förföljelse - något som kan pågå utan att FN-styrkan Minurso kan ingripa, eftersom de saknar mandat att övervaka de mänskliga rättigheterna. Oberoende journalister är sällsynta. Jag vill uppmana utrikesministern att se till att Sverige intensifierar sitt arbete i EU, FN och i sina bilaterala kontakter för att den utlovade folkomröstningen om Västsaharas framtid ska komma till stånd. I väntan på det bör ministern kalla upp den marockanska ambassadören i Sverige för att protestera tydligt mot de allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter som sker mot Sultana och andra aktivister i det ockuperade Västsahara.